Herr talman! All forskning kan bedömas med hänsyn till både sin inomvetenskapliga betydelse och sin samhällsrelevans, säger departementschefen i propositionen om den nya forskningsrådsorganisationen. Han understryker också samhällets behov av inflytande på och insyn i de forskningsprioriterande organens arbete med hänsyn till förhoppningen att forskningen skall bidra till att lösa samhällsproblem. Utskottet har ingen annan mening, inte heller om forskarnas frihet att inom givna ekonomiska ramar fritt välja problem och metoder. Mot bakgrund av detta är det viktigt att organisationen får en uppbyggnad som tar till vara både samhällets intressen och forskningens frihet. Det betyder att kontaktytorna mellan forskning och samhälle måste bli så breda som möjligt. Utskottet har gett uttryck för detta genom vad utskottet säger om sammansättningen av den nya forskningsrådsnämnden — och därigenom, som jag tycker, botat en påtaglig brist i propositionen. I anslutning till motioner, bl.a. från centerhåll, säger utskottet att det bör vara möjligt att tillgodose önskemål om representation också för näringslivet inom ramen för allmänrepresentationen. Jag understryker vikten av insyn och översyn också från riksdagens sida. Jag behöver knappast erinra om att detta behov kommit fram allt tydligare. På två punkter har centerns representanter i utskottet funnit anledning att reservera sig. Det gäller sammansättningen av dels de enskilda forskningsråden, dels rådens granskningsgrupper. Där sammanfaller vår uppfattning med moderaternas. Vi menar att allmänintresset — liksom riksdagens behov av information och kontakt — måste leda till att i råden liksom i forskningsrådsnämnden ingår riksdagsledamöter — minst två i varje. Det har betydelse för forskningens förankring i riksdagen. Utskottet säger att hela den nya forskningsorganisationen måste ses som en helhet. Detta är utgångspunkten också för oss reservanter. Därför är det inkonsekvent att allmänintresset i den form det representeras av parlamentariker är begränsat till forskningsrådsnämnden. Låt mig erinra om att forskningsrådsnämnden visserligen skall svara för allmän övergripande information och vara ett samarbetsorgan, men att den också har ett eget fält — att finansiera forskning av stort samhälleligt intresse. På det fältet bör det också finnas kontakter, och det finns där. Men sådana kontakter finns inte i råden. Där finns ingen sådan representation som utskottet har kommit fram till när det gäller nämnden. Där begränsas kontakten högst avsevärt. Men samtidigt är det så att den samhällsrelevanta betydelsen också skall uppmärksammas inom de enskilda forskningsråden. Jag citerar propositionen s. 53: ”Rådsorganisationens — -- som bedöms ha stor inomvetenskaplig betydelse och samhällsrelevans.” Det betyder att forskningsrådsnämnden inte är överordnad råden. Sidoordningen understryks på flera ställen. Jag kan fortsätta citatet ur propositionen med att erinra om följande: Vid sidan av de insatser som de enskilda råden gör skall nämnden initiera och stödja forskning. Den andra reservationen gäller sammansättningen av granskningsgrupperna. Jag beklagar att den av oss anmälda anslutningen till reservationen Sinte kommit med i den ursprungliga utgåvan av betänkandet. Jag hoppas att ändringstryck utdelats eller håller på att utdelas just nu. I propositionen uttalas att det är värdefullt att synpunkter också från bedömare utanför kretsen av vetenskapsmän får komma fram redan i granskningsgrupperna. Utskottet erinrar om att dessa i dag så gott som uteslutande består av personer utsedda på grund av vetenskapliga meriter. Jag håller med om att rent inomvetenskapliga synpunkter måste kompletteras med synpunkter i fråga om den samhälleliga relevansen. Det förekommer redan i dag. Jag erinrar om att utredningen, som propositionen är baserad på, säger att det finns blandade grupper och specialgrupper för prioritering utifrån samhällssynpunkter redan i dag. Det förekommer alltså i viss mån en sådan bedömning, men den bör enligt vår uppfattning främst vara knuten till råden och hör naturligt hemma där med den sammansättning vi föreslagit. Det är utgångspunkten för vårt uttalande om att granskningsgrupperna i huvudsak bör ha samma sammansättning som nu. Det betyder inte alls att bedömare med förankring inom t.ex. folkrörelser och intresseorganisationer inte skulle kunna ingå. Även där finns tillgång till vetenskap. Såvitt jag kan förstå är det risk för misstolkning av statsrådets uttalande om att det icke-vetenskapliga inslaget i granskningsgrupperna blir så utbrett som möjligt. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 5 och i övrigt till ut Nr 134

utbildningsdeparte Herr talman! I propositionen föreslås nuvarande fem forskningsråd = mentet inom utbildningsdepartementets område bli ersatta av tre. Vid sidan av de tre nya forskningsråden skall inrättas en forskningsrådsnämnd med vissa speciella uppgifter. Av ledamöterna i forskningsråden skall majoriteten utses av elektorsförsamlingar, valda av aktiva forskare vid univeristet och högskolor. Merparten av ledamöterna i forskningsrådsnämnden skall utgöras av representanter för allmänintressen, däribland riksdagsledamöter. Den nya riksorganisationen skall avse forskningsverksamhet fr.o.m. budgetåret 1977/78. Utbildningsutskottet har i stort godtagit propositionen i dess helhet. Med undantag av förslaget om sammanslagning av statens humanistiska forskningsråd och statens råd för samhällsforskning, om vars framgångsrika gemomförbarhet i dagsläget vi är tveksamma, har vi från moderat håll kunnat ansluta oss till huvuddragen i den nya rådsorganisationen. I fråga om åtskilliga större och mindre detaljspörsmål har vi haft synpunkter och också framlagt förslag, några resulterande i reservationer till utskottets betänkande. Den föreslagna forskningsrådsnämndens främsta uppgift bör enligt utbildningsministern vara att ”vid sidan av de insatser som de enskilda råden gör initiera och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt”.

Det synes oss vara så att den inomvetenskapliga betydelsen inte tillräckligt betonas. Det är alltså angeläget att tillse att forskningens inomvetenskapliga betydelse i alla lägen tillmätes tillräcklig vikt. Under anslaget till samhällsforskning är f. n. uppförd en anslagspost till s.k. folkrörelseforskning, som utgörs av 500 000 kr. för budgetåret 1976/77. Posten disponeras av en särskild delegation som är helt självständig i sin medelsförvaltning. Medel för ändamålet bör enligt propositionen och utskottet fortsättningsvis — alltså fr.o.m. nu — anvisas under anslaget till forskningsrådsnämnden. Därmed blir det emellertid, som vi ser det, naturligt och följdriktigt att medlen, liksom anslaget till långtidsmotiverad forskning, också disponeras av forskningsrådsnämnden 125 och icke självständigt av delegationen för folkrörelseforskning. Delegationen bör alltså enligt vår mening närmast ha ställning och funktion endast som granskningsgrupp. Till frågan om granskningsgruppens funktion återkommer jag. De nuvarande fem forskningsråden inom utbildningsdepartementets område föreslås ersättas av tre, nämligen ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt, ett medicinskt och ett naturvetenskapligt. Medan ingen remissinstans motsätter sig en sammanslagning av statens naturvetenskapliga forskningsråd och statens råd för atomforskning till ett enda naturvetenskapligt forskningsråd, så är i fråga om sammanslagningen av de nuvarande statens humanistiska forskningsråd och statens råd för samhällsforskning till ett gemensamt humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsråd åtskilliga remissinstanser avvisande eller tveksamma. Statens råd för samhällsforskning och samtliga samhällsvetenskapliga fakulteter uttalar sig mot en sammanslagning av det humanistiska forskningsrådet och statens råd för samhällsforskning. Statens humanistiska forskningsråd ansluter sig till förslaget endast om detta inte ” väcker häftigt motstånd på den samhällsvetenskapliga sidan”. Och det är just precis vad det gör. Det humanistiska forskningsrådet anser sig i stillsamma ordalag ”under årens lopp ha visat att det kan fungera bra som enbart ett humanistiskt forskningsråd”. Vi delar — och det har vi gett uttryck åt i vår motion, även om vi på den punkten inte har något yrkande —- den tveksamhet som kommit till uttryck inför förslaget om sammanslagning av det humanistiska forskningsrådet och det samhällsvetenskapliga. Men vi vill alltså inte direkt motsätta oss att en sammanslagning kommer till stånd. Vi kan dock inte låta bli att uttala att en förutsättning då för oss är att den humanistiska forskningen, om vars främjande riksdagen tidigare vid flera tillfällen har uttalat sig klart och tydligt, inte kommer att bli eftersatt på grund av sammanslagningen. Risk härför kan föreligga. Vad beträffar rådsorganens sammansättning biträder vi förslaget att majoriteten av ledamöterna i ett forskningsråd skall utgöras av företrädare för vetenskapen, alltså rena vetenskapsmän. Flera remissinstanser — ganska tunga sådana — har förordat att bland de icke-vetenskapliga ledamöterna bör ingå också riksdagsledamöter. Vi har många gånger tidigare i både utbildningsutskottet och riksdagen diskuterat betydelsen av att riksdagens möjligheter till information om, insyn i och möjligheter att inverka på forskningens inriktning och forskningsplaneringen i väsentlig grad ökas. En väg att gå fram på kan vara att riksdagsledamöter får ingå i forskningsråden, förslagsvis minst två i vartdera. I forskningsrådsnämnden skall, som herr Karlsson i Mariefred nyss har utlagt, ingå riksdagsmän. Frågan om att sammankoppla företrädare för riksdagen med forskningen är mycket besvärlig, och man vill gärna försöka så många vägar som möjligt. Här är sålunda en väg. Val av företrädare för vetenskapen i de nya forskningsråden föreslås ske genom ett system av elektorsförsamlingar. Det bör enligt proposi tionen och utskottet ankomma på regeringen att fastställa sammansättningen av dessa. Man utgår från att den principiella uppläggningen inte bör innefatta några större avvikelser från vad forskningsrådsutredningen föreslagit. Enligt flera remissinstanser är emellertid i forskningsrådsutredningens förslag ämnesområdet teknik underrepresenterat i elektorsförsamlingen för det naturvetenskapliga rådet. Enligt atomforskningsrådet vore sammanlagt tio elektorer i stället för föreslagna fem rimligare med tanke på den ämnesmässiga spännvidden vid de tekniska fakulteterna. För Göteborgs del — det är ju inte så underligt att jag tar det som exempel — borde, som konsistoriet vid Chalmers tekniska högskola säger, representationen snarare vara tre plus tre än den föreslagna fem plus en. Man kan väl misstänka att liknande förhållanden gäller för andra tekniska högskolor. Därför förordar vi för vår del en sammansättning av elektorsförsamlingarna enligt de synpunkter jag nu refererat. Forskningsrådens och forskningsrådsnämndens beslut om beviljande av anslag skall, som tidigare inom rådsorganisationen, förbereda sig genom att granskningsgrupper, som de kallas, bedömer forskningsprojekten. De nuvarande granskningsgrupperna består så gott som uteslutande — det finns dock andra inslag — av personer utsedda på grundval av vetenskapliga meriter. I likhet med forskningsrådsutredningen anser propositionen och utskottet att det i granskningsgrupperna bör ingå representanter för folkrörelser, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och sektoriella organ. Vi för vår del anser emellertid — då bedömare av kretsen utanför vetenskapsmännen, däribland alltså enligt vårt förslag riksdagsmän, i viss mån kommer att ingå i såväl forskningsrådsnämnden som forskningsråden — att den nuvarande ordningen för sammansättning av granskningsgrupperna bör gälla även i fortsättningen. Vi anser att man bör ha klart för sig att granskningsgruppernas uppgift är att göra rent vetenskapliga bedömningar. Därav alltså den sammansättning som vi rekommenderar. Granskningsgrupperna avses få ett mycket stort inflytande på handläggning och beslut i anslagsfrågor. I många remissyttranden framförs farhågor för att granskningsorganisationen kan bli alltför mäktig och i realiteten överta forskningsrådens och forskningsrådsnämndens styrande roll. Det är kanske litet överdrivet att uttrycka det så, men en risk föreligger alltid — det har man sett på andra områden av liknande karaktär. Frågan om hur ledamöterna i dessa grupper skall utses och hur lång deras mandattid skall vara är därför av mycket stor betydelse. Det är i princip angeläget att tillförsäkra ett brett antal forskningsdiscipliner inflytande när det gäller sammansättningen av granskningsgrupperna. Rörligheten eller omsättningen i grupperna är därför mycket viktig, bl.a. därför att udda forskningsdiscipliner — sådana finns en hel del vid våra universitet och högskolor — kan löpa risken att, om man inte har stor rörlighet, bli blockerade under en längre tidsperiod, genom att de inte kommer att företrädas av någon i deras forskningsproblematik insatt. Mandattiden för ledamotskap i granskningsgrupperna bör därför vara relativt starkt begränsad. Vi har motionsledes skisserat några begränsningsprinciper, men de tål väl att diskutera. Vad vi nu uttrycker i reservationen är närmast direktiv för hur man skall åstadkomma en sådan begränsning. Till sist: Varken forskningsrådsutredningen eller propositionen diskuterar nu frågan om den svenska finansieringen av internationella forskningsorganisationer och forskningsprojekt. Anledningen till det är kanske att forskningsrådsutredningen, som fortsätter att arbeta och dessutom har förstärkts, skall ta upp det här problemet. Men vi skulle redan på det här stadiet vilja säga ungefär följande: Sådana här internationella projekt grundar sig ofta på internationella konventioner, som för Sveriges del beslutas av regering och riksdag. Kostnadsutvecklingen skiljer sig inte sällan från de ursprungliga kalkylerna, och Sveriges möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen synes vara praktiskt taget obefintliga. Det har vi upplevt i utbildningsutskottet flera gånger. Råden kan komma att binda alltför mycket pengar i internationella projekt till förfång för den svenska forskningen. Vi hoppas därför att man i den fortsatta utredningen skall komma fram till att medel för internationella åtaganden av detta slag bör anvisas direkt av riksdagen och avföras från rådsbudgeterna. Vi tror att det är en riktig väg att gå. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5 och 6.

Herr talman! Vpk har i tre reservationer framlagt olika förslag rörande forskningspolitiken. Det första förslaget rör riksdagens — de politiskt förtroendevaldas — allmänna makt över forskningen och forskningspolitiken . i stort. Vad vi begär är kort sagt att riksdagen skall, varje år, kunna ta ställning till den huvudsakliga inriktningen, de stora och grundläggande prioriteringarna, värdesättningen av olika slags forskning. Man skall kunna distribuera medel till forskning som bedöms som socialt angelägen. Man skall kunna göra en bedömning av medelsströmningarnas prioritetsgrad. Det sker f. n. inte enligt den svenska ordningen. Följden är också att det saknas varje form av offentlig forskningspolitik i Sverige. Den forskningspolitik som blir det faktiska resultatet är följden dels av mäktiga privatintressens manövrer och försök att uppköpa och styra forskningen, dels av ett ofta mycket osystematiskt och ur samlad synpunkt föga genomdiskuterat statligt handlande. Inte vid något tillfälle får riksdagen möjlighet att ta ställning till hela det forskningspolitiska perspektivet. Vi menar att riksdagen som den högsta politiska instansen i landet absolut skall ha denna möjlighet, lika väl som i viktiga sociala prioriteringsfrågor och i andra väsentliga politiska sammanhang. Det kan riksdagen naturligtvis bara få, om den varje år får sig förelagd en särskild forskningsbudget med en total översikt över hela den statliga forskningspolitiken och de statliga forskningsanslagen och dessutom kompletterande information om vad som pågår på den icke offentliga sidan av forskningsområdet. Jag har blivit något konfunderad vid genomläsningen av utbildningsutskottets betänkande. När jag läser betänkanden från det utskottet blir jag ofta konfunderad. Det beror i många stycken ingalunda på att man där har en annan uppfattning än vi — politiska åsiktsfrågor kan man alltid diskutera — utan på att utskottet ofta inte ens förstått vad frågeställningen gäller och dessutom ibland, vilket jag senare skall återkomma till, anför från rent logisk synpunkt usla argument. När det gäller riksdagens makt över forskningspolitiken svarar utskottet typiskt nog goddag yxskaft. Utskottet talar i största allmänhet om behovet av information om forskning och hänvisar till att forskningsrådsutredningen skall syssla med det spörsmålet. Men det var inte den frågan vi tog upp. Vi ställde frågan om ett beslutsunderlag för riksdagen för att ge den möjlighet att ta ställning till forskningspolitiken i stort, och det är något helt annat än informationsproblem för medborgarna i största allmänhet. Utskottet ger inte besked i den viktiga maktfrågan om vem som skall ha det övergripande ansvaret för forskningspolitiken, fatta de övergripande besluten och dra upp de stora riktlinjerna. Vi menar att det med hänsyn till byråkratins ständigt ökade makt och till teknokratiseringen i samhället är av väsentlig betydelse, att prioritering inom och stora riktlinjer för forskningspolitiken kan handhas i görligaste utsträckning på så bra informationsunderlag som möjligt av den högsta konstitutionella politiska instansen i landet. Vi tycker att det är en självklarhet. Forskningspolitiken skall inte spaltas upp så att den blir det mer eller mindre slumpartade utfallet av en mängd separata organs agerande och av mäktiga privatintressens handlande. Det är självklart för oss att riksdagen skall vara den ledande instansen på detta område. Så skall det vara i ett demokratiskt samhälle. Vårt andra förslag är av mera begränsad natur. Det gäller rösträtten vid val till de elektorsförsamlingar, som i sin tur skall utse forskningsråden. Utskottet har där som i så många andra frågor ingen egen mening utan faller tillbaka på en mening som hyses av en teknokratisk instans. Utskottet anför i stort sett bara att det finner dennas skäl övertygande, utan några som helst sakmotiveringar. Vi menar däremot att forskningens inriktning och forskningsarbetet över huvud taget blir lidande på att man har en så stark centrering av beslut och inflytande till professorsmakten. Det är en liten grupp av professorer som är auktoriteter när det gäller forskning och som i väldigt hög grad har yngre forskare under sitt maktpolitiska inflytande, inte sällan på ett sätt som allvarligt hämmar deras självständighet och därmed vetenskapens och forskningens förnyelse. Vi menar att man bör främja forskningens förnyelse genom att ge de yngre forskarna och alla arbetande forskare större inflytande. Om jag skall vara litet elak kan jag säga, att det inte alltid är professorerna som är de mest aktiva forskarna här i landet. De har ofta gjort sitt och fortsätter med en betydligt mindre aktivitet än de yngre forskarna, som får slåss för sina resultat. Vi menar att alla arbetande forskare skall vara med på så många plan som möjligt och att det därför logiskt sett också är självklart att de skall få rösta vid utseendet av församlingar som sedan i sin tur skall välja ledamöter i forskningsråden. F. n. är denna rösträtt begränsad till forskare som har vissa typer av tjänster, och det är då professorerna obetaget att själva kontrollera den kategori som skall kunna utöva rösträtt. Nu har utskottet ett antal argument — säregna sådana — för att avvisa denna, som vi menar, betydelsefulla demokratisering av rösträtten. Det sägs först och främst att det är besvärligt att kontrollera närvaron av forskare och att man inte vet vem av de vid institutionen inskrivna forskarna som skall betraktas som arbetande forskare. Det där har jag svårt att förstå. I praktiken är det ju så att antingen har man en tjänst som forskare vid institutionen eller också har man en lärartjänst och bedriver forskning vid sidan av denna tjänst — och då måste man ju ha anknytning nog till institutionen för att kunna ha rösträtt — eller också har man ett stipendium, och då är man knuten till institutionen. Sedan finns det en restkategori som inte tillhör vare sig den första eller den andra eller den tredje gruppen, men professorerna måste väl ändå själva ha någorlunda reda på vem som bedriver forskningsarbete. Man behöver inte utesluta människor från rösträtt därför att de händelsvis inte dagligen är verksamma vid institutionen. De kan stå ute i arbetslivet och sedan på ledig tid bedriva forskning. Skulle dessa forskare med sin arbetslivsbakgrund vara någon sorts sämre människor, som inte skulle ha rösträtt? Det argument som utskottet använder är som de obotfärdigas förhinder; det har ingen som helst praktisk relevans. Det visar väl bara att utskottet i stort sett inte vet hur det fungerar vid institutionen. Sedan säger utskottet någonting ännu egendomligare, nämligen att om man utvidgade rösträtten skulle man riskera att få med människor vilkas vetenskapliga kompetens kunde vara tvivelaktig — det är väl ungefär så tanken är. Det resonemanget är mycket märkligt. Den som har ett forskarstipendium skulle då enligt utskottet inte ha vetenskaplig kompetens, men om han bara råkar vara forskare skulle han plötsligt ha sådan kompetens! Det stämmer inte alls. I mitt eget fall har det gällt —- och ofta är det så — att jag under en del av min forskartid innehade en tjänst, som i det fallet skulle ha gett mig rösträtt, men under en annan tid innehade jag ett stipendium, som inte skulle ha gett mig rösträtt. Min kompetens skulle alltså ha ändrats från den ena dagen till den andra, beroende på vilken typ av ekonomisk förmån som jag åtnjöt. Det där stämmer givetvis inte alls med verkligheten. Vidare är argumentet om den bristande vetenskapliga kompetensen hos vissa av de arbetande forskarna, som utskottet åberopar, inte bara en obevisad beskyllning mot denna kategori. Resonemanget hänger inte heller på något sätt ihop logiskt med förhållandena i övrigt på det här området. Det kan ju vara så att man vid en viss institution har många forskare i förhållande till de tjänster vid institutionen som kan ge rösträtt och att alltså en stor kategori arbetande forskare enligt bestämmelserna — Nr 134 kommer att sakna rösträtt. Vid en annan institution kan det finnas relativt få forskare, som lättare kan få en tjänst vid institutionen. Om jag är vid ena institutionen och inte får någon av de rösträttsgivande tjänsterna. = där skall jag betraktas som vetenskapligt inkompetent, men är jag vid Forskningsrådsoren institution där det är bättre plats för tjänster, så att jag har lättare = ganisationen inom att få en tjänst, blir jag plötsligt kompetent att utöva min rösträtt. Detta — utbildningsdeparteär ju fullständigt orimligt. Det kan ju medföra att människor med samma =: mentet vetenskapliga kompetens i det ena fallet har rösträtt och i det andra fallet saknar rösträtt. Detta hänger som sagt inte alls ihop. Vi menar på vpk:s sida — som vi alltid har hävdat — att demokratiseringen skall hjälpa oss på alla nivåer och så långt det över huvud taget praktiskt går att förverkliga den i alla sammanhang i samhällslivet, också inom universitetssektorn. För att åstadkomma förnyelse och demokratisering och för att stimulera djärvheten i forskningen bör man ge de yngre forskarna och alla arbetande forskare samma inflytande. Vårt tredje förslag gäller åtgärder för kontroll av privat uppdragsforskning som bedrivs av folk som har tjänster inom universitetssektorn. Jag har tidigare i många sammanhang påtalat de oerhörda risker som har uppstått under de senaste åren på grund av att mäktiga privatintressen — det har då huvudsakligen varit fråga om stora privata finansintressen och stora koncerner — kunnat köpa upp forskning och styra forskning genom sina pengar. De har kunnat utnyttja forskare i offentlig tjänst för sina uppdrag och sina syften. Det finns exempel på att hela universitetsinstitutioner har köpts upp, och det finns exempel på att människor som stått i privata bolags tjänst har fått sitta och arbeta på universitetsinstitutioner och utnyttja deras material. Det är naturligtvis någonting som om det fortsätter att utbreda sig helt kommer att hota varje möjlighet att få någon som helst rimlig styrning av forskningspolitiken. Det kommer att göra forskningen till ett bihang till mäktiga finansintressen. Speciellt läkemedelsindustrin har här agerat med en hänsynslöshet och konsekvens som är helt förbluffande. Vi har också den stora Metallformskandalen, som visar hur långt rättsligt tvivelaktig praxis har trängt in även i högskolor som brukar berömma sig av ett förnämligt rykte. Vi menar för den skull inte att uppdragsforskning för privata uppdragsgivare är någonting alltigenom förkastligt och att den inte skulle vara försvarlig i och för sig. Det finns många former av uppdragsforskning som är helt all right. Det är inte det saken gäller egentligen. Det gäller den sammanblandning mellan privat och offentligt som inte får förekomma i någon annan del av förvaltningen, men som i en förskräckande och för rättssamhället föga gynnsam grad tillåts inom just universitetssektorn, där man tydligen inte håller vare sig på jävsregler eller på andra kriterier som brukar gälla för förvaltningsmänniskor. Det är alltså inte fråga om ett förbud mot privat uppdragsforskning i största allmänhet utan fråga om huruvida man får förena en offentlig 131 tjänst med en massiv uppbindning till någon form av privatintresse. Vad som är viktigt för de politiska instanserna i samhället är för det första att veta något om vilken sorts uppdragsforskning som släppts fram och som forskarna får tillstånd att syssla med om de innehar en offentlig tjänst och för det andra att kunna kontrollera vad man kan kalla den rättsliga renheten, den rättsliga opartiskheten hos de forskare som har statliga tjänster. Vi har vid konstitutionsutskottets granskning av statsrådens ämbetsutövning och vid granskningen av JO-berättelsen tagit upp att det kan uppstå sådana situationer att en människa utövat offentligt ämbete med de beslutsfunktioner som är förenade med detta samtidigt som vederbörande i massiv grad är uppbunden och har stora inkomster av forskning för en privat instans med mycket specifika intressen. Vi anser att sådant inte skall förekomma inom förvaltningen. Det skall göras klar boskillnad mellan vad som är uppdragsforskning och vad som är offentlig tjänst. I princip bör det ena skiljas från det andra. Den som har en offentlig tjänst bör i princip inte syssla med uppdragsforskning. Vill man.då syssla med uppdragsforskning skall man antingen ha särskilt tillstånd att förena tjänsten med detta eller också temporärt avgå från tjänsten och ägna sig åt det privata uppdraget så att boskillnaden upprätthålls och rättsförhållandena garanteras. Herr talman! Med denna argumentering yrkar jag bifall till vpk-reservationerna 3, 7 och 8.

Herr talman! Regeringens förslag till ny forskningsrådsorganisation grundar sig på forskningsrådsutredningens betänkande. Det var en enig utredning som stod bakom förslaget, och flertalet remissinstanser har i stort anslutit sig till utredningens förslag. Även om det finns åtta reservationer till utbildningsutskottets betänkande 1975/76:32 så har enigheten varit stor även i utskottet. Endast två reservationer har mer än ett parti ställt sig bakom, nämligen reservationerna 2 och 5 som tar upp forskningsrådens och granskningsrådens sammansättning och bakom vilka centerpartiet och moderaterna står. Men om de stora organisatoriska förändringarna råder det enighet. De nuvarande fem forskningsråden inom utbildningsdepartements område skall ersättas av tre. Det blir ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsråd. Beträffande detta anmälde herr Nordstrandh vissa betänkligheter i sitt anförande, men han har inte motsatt sig förslaget och inte skrivit någon reservation. Vidare blir det ett medicinskt forskningsråd samt en sammanslagning av atomforskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet till ett naturvetenskapligt forskningsråd. Enighet råder också om det som väl är det mest intressanta i förslaget, nämligen inrättandet av en forskningsrådsnämnd.

— En viktig fråga har varit i vilka former företrädare för allmänintresset — Forskningsrådsorskulle medverka vid rådens avvägningar.

Det har därför varit angeläget att bygga upp en organisation med hänsyn tagen till dessa viktiga forskningspolitiska utgångspunkter — en organisation som främjar forskning av betydelse för såväl samhällets som vetenskapens utveckling. Därför har forskningsrådsutredningen, vilken jag tillhört, haft omfattande kontakter med både forskare och icke forskare, bl.a. riksdagsledamöter i riksbanksfonadens styrelse och nuvarande rådsorgan, för att få en bild av hur de upplever sin situation och hur samverkan fungerar. Utredningen har också studerat forskningsrådsorganisationen i andra länder samt i ett antal organisationsspel prövat olika organisationsmodeller, där man tagit upp tänkta samordningsproblem som berört såväl starkt kontroversiell forskning som mångvetenskapliga forskningsprojekt av stort samhälleligt intresse. Efter allt detta har en organisationsmodell växt fram med tre självständiga forskningsråd med speciellt ansvar för den inomvetenskapliga utvecklingen, och vid sidan av dessa en forskningsrådsnämnd med egna medel och med samhällsintresset i klar majoritet. Därmed har det skapats en organisation som slår vakt om forskningens traditionella frihet att inom givna ekonomiska ramar fritt få välja problem och metod, samtidigt som samhället har möjlighet att utöva inflytande på prioriteringarna i stort och genom forskningsrådsnämnden får ökade möjligheter att satsa på ur samhällets synpunkt angelägen forskning. Utredningen har kallat denna modell för Självständighet under samverkan. — En principmodell som flera remissorgan framhållit som en fin avvägning, vilken bör kunna leda fram till ett stimulerande och fruktbärande växelspel mellan forskning och samhälle. Det är mot denna bakgrund som vi skulle finna det vara olyckligt att, som centern och moderaterna föreslagit i sin reservation nr 2, två riksdagsledamöter skulle ingå i vart och ett av de tre forskningsråden. Efter omfattande kontakter och prov med olika organisationsmodeller stod det ganska klart att om samhällsintresset skall få ett ordentligt genomslag i ett forskningsråd, så bör det komma till ett klart markerat uttryck, och inte med en eller två ledamöter instuckna här och där. Därför växte förslaget om forskningsrådsnämnden fram med allmänintresset i 133 klar majoritet, men utan direkta partipolitiska bindningar till de tre forskningsråden, som har att självständigt svara för forskningens inomvetenskapliga kvalitet och innehåll. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 2, som skulle bryta sönder denna principmodell. I reservation nr 5 har moderaterna — och nu instämmer även centerpartiet — anmält att de motsätter sig en utökning av allmänintresset i de s.k. granskningsgrupperna. Det är tvärtemot de önskemål som förmedlats till utredningen av de icke-forskare som nu är verksamma i olika forskningsorgan. De har uttryckt önskemål om att få vara med i beredningen av ärenden på ett tidigt stadium, speciellt inom områden som de har kunskap och erfarenhet av. Och nog borde det kunna vara av värde för en löntagarorganisation att delta i en granskningsgrupp som har med arbetshygienisk forskning att göra och kanske för en nykterhetsorganisation eller ett studieförbund att delta i en granskningsgrupp för socialpsykologisk resp. experimentell pedagogik osv. Liksom forskningsrådsutredningen och regeringen anser utskottsmajoriteten det vara värdefullt om representanter för folkrörelser, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter m.fl. får ökade möjligheter att delta i granskningsgruppernas arbete, varför jag yrkar avslag på reservationen 5. I reservationen 1 vill moderaterna att delegationen för folkrörelseforskning icke själv skall få disponera egna medel för folkrörelseforskning och går därmed på ytterligare en.punkt emot folkrörelsernas egna önskemål. Folkrörelsedelegationen anser det nämligen befogat att ett särskilt anslag behålls under ett antal år, eftersom innevarande budgetår är det första budgetår som en särskild anslagspost ställts till delegationens förfogande. Men efter några år bör en utvärdering av verksamheten och av den här formen för dispositionen av anslaget ske. Jag avstyrker därför också bifall till moderaternas reservation nr 1. Moderaterna har ytterligare två reservationer, nämligen reservationerna 4 och 6. Båda rör detaljer som det icke kan vara riksdagens uppgift att besluta om. Inom hela samhällslivet pågår en demokratisering, och även här föreslås att företrädare för vetenskapen själva skall få utse sina ledamöter i forskningsråden. Detta skall ske genom att man på högskolorna väljer elektorsförsamlingar som i sin tur väljer ledamöter i forskningsråden. Hur dessa elektorsförsamlingar i detalj bör vara sammansatta måste vara en sak för regeringen och forskarsamhället att ta ställning till. Detta liksom mandattider för ledamöter i granskningsgrupperna måste också vara en sak som forskarsamhället självt har att besluta om. Jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 6. De övriga tre reservationerna — 3, 7 och 8 — är samtliga vpk-reservationer. Nu beskyllde Jörn Svensson utskottet för att vara oklart, men jag fann att Jörn Svensson var synnerligen oklar, för han talade egentligen om någonting annat än vad som står i reservationerna. Han talade om att vi avvisade inflytande från icke arbetande yngre forskare. Så är ju icke fallet, för enligt förslaget får de yngre forskarna rösträtt och ett helt annat inflytande över valen till elektorsförsamlingarna och därmed Nr 134 också över valen av ledamöter till forskningsråden än vad de nu har. Vad man ställer sig tveksam till i utskottets betänkande är detta med att forskarstuderande blir röstberättigade. Det hänger samman med syftet LK med valet och de rent praktiska förhållandena, att gruppen röstberättigade — Forskningsrådsormåste kunna definieras så entydigt som möjligt. Det är svårt att säkert — ganisationen inom fastställa vilka forskarstuderande som är närvarande och bedriver aktiva — utbildningsdepartestudier. mentet I utredningen var vi väl också tveksamma till om lektorerna skulle få rösträtt i dessa sammanhang. Här har regeringen gått litet längre än utredningen och anser att även lektorerna, som i den nya högskoleorganisationen skall ha en fastare anknytning till forskningen, skall få rösträtt. Att vi i utredningen var tveksamma berodde på att vi ansåg att det skulle bli stora administrativa och praktiska problem. Innan man tar ställning till om detta kan utvidgas till att även forskarsidan kommer med bör man nog pröva denna valorganisation. Den bör inte ställas på alltför svåra prov dessförinnan. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen 3, som tar upp frågan om de forskarstuderandes rösträtt. Reservationerna 7 och 8 har kanske inte någon direkt anknytning till den nya forskningsrådsorganisationen. Reservationerna utgår huvudsakligen från de motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Vad beträffar riksdagens information om forskning och möjligheterna till överblick, bättre prioritering och sådana saker, som tas upp i reservationen 7, så utreds de frågorna f.n. av forskningsrådsutredningen i utredningens andra etapp, efter de tilläggsdirektiv som utredningen fått och som grundar sig på ett riksdagsbeslut i december 1974. Vad sedan gäller uppdragsforskning fann jag också där att herr Svensson i Malmö var litet oklar. Han sade att av princip skall man inte godta uppdragsforskning. I reservationen kräver man helt enkelt ett förbud mot sådan forskning när det gäller statligt anställda. Universitetskanslersämbetet har sett över reglerna för uppdragsforskning och avlämnat en rapport, 1975:8. Riksdagen har tidigare beslutat att inte föregripa regeringens behandling av UKÄ:s förslag, eftersom beredningen av detta ärende ännu inte är avslutad. Därför finns det ingen anledning att i dag fatta något som helst beslut om uppdragsforskningen. Herr talman!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

Herr talman! Det var ett säreget intryck man fick av det anförande som utskottets talesman här höll. Det var fullt av teknokratiska detaljer, och följdriktigt andades det också teknokratens stora skräck för att alltför många människor skall få inflytande och rösträtt i forskningssammanhang. Det kunde medföra att en yngre, kritisk forskare, som inte föll professorerna på läppen, kom med — och det skulle vara förskräckligt! 135 Det måste vi alla värja oss för, vi samhällsbevarare. Vad jag tycker är särskilt allvarligt med herr Sundgrens resonemang är den totala frånvaron av politisk problematik och blick för det maktpolitiska perspektiv som ligger bakom forskningspolitiken i stort. För det är ju frågor om det som vi här måste ställa. Är det teknokraterna och specialisterna som skall styra forskningen? Vad vill vi med forskningen? Vem skall styra den? Skall riksdagen styra och besluta? Skall riksdagen göra de stora prioriteringarna och ha underlag för det? Eller skall vi ha en offentlig forskningsdebatt som kritiskt prövar vad det som herr Sundgren av någon egendomlig anledning kallar för forskarsamhället —- detta elfenbenstorn — skall forska i? Skall man där sitta och så att säga ha ensamrätt på diskussionen om vad som är angelägen forskning och angelägen vetenskaplig problematik? Skall hela forskningen vara en intern historia? Herr Sundgren talade om något så absurt som det fria sökandet efter ny kunskap. Vi vet väl alla att i ett samhälle byggt på klasser och konkurrerande fackgrupper finns det inget fritt sökande efter ny kunskap. Sökandet efter kunskap är i högsta grad styrt, och det som skall avgöras är bara vem som skall styra det.

Det är just denna totala frånvaro av politisk ideologi som är så skrämmande i utskottsmajoritetens sätt att se på denna fråga. Det visar att man fortfarande inte har förstått kärnpunkten. Man tror att samhället är neutralt, forskningen neutral och opolitiserad och svävar runt i rymden ovanför allas våra huvuden. Men detta är inte fallet. Den är en del av den maktkamp som pågår i samhället, och en politisk instans har skyldighet att sätta den i centrum för denna maktkamp och se saker och ting som de är i stället för att skapa sig teknokratiska illusioner.
Herr talman! Den nya forskningsrådsorganisationen måste ses som en helhet, där forskningsrådsnämnden och de tre forskningsråden skall vara sidoordnade organ med såväl lika ansvar för forskningens främjande och traditionella frihet som — och det är viktigt — samma öppenhet mot och anknytning till samhället och dess företrädare. Av det följer riksdagsrepresentation också i de tre forskningsråden. Att man sedan i forskningsrådsnämnden har en majoritet av samhällsintressen, däribland riksdagsmän, sammanhänger med att forskningsrådsnämnden, utöver att vara ett sidoordnat organ till de tre forskningsråden, också har speciella uppgifter att främja direkt samhällsinriktad forskning. Med forskningsrådens sammansättning sammanhänger granskningsgruppernas sammansättning. Dessa har att göra de rent vetenskapliga bedömningarna av projekt som man söker anslag till. De bör vara sammansatta på samma sätt som nu, nämligen i det närmaste uteslutande av personer som är utsedda på grundval av sina vetenskapliga meriter. Vad beträffar mandatfördelningen inom elektorsförsamlingarna skall givetvis inte riksdagen fatta beslut. Det är ju en administrativ åtgärd. Men när det nu är helt uppenbart att den tekniska sidan är underrepresenterad med det förslag som ligger och som utskottet ansluter sig till, är det rimligt att påpeka att detta har upptäckts och att begära åtgärder vid den slutliga sammansättningen av elektorsförsamlingarna, som skall ta hänsyn till denna miss i den föreslagna konstruktionen. Vi menar att mandattiden för ledamotskap i granskningsgrupp skall vara ganska begränsad. Det har sin grund i — som jag tidigare har framhållit — att vissa udda forskningsdiscipliner löper risk att blockeras under en längre tidsperiod om samma person får sitta år ut och år in. Det skall alltså ske en växling. När det gäller delegationen för folkrörelseforskning så kan vi inte finna annat än att den redan nu är mogen att få ställning och funktion som granskningsgrupp. Det behöver man knappast vänta med. Dess betydelse blir ingalunda mindre för det.
Herr talman! Jag har svårt att dela herr Sundgrens uppfattning om det olyckliga med riksdagsledamöter i de enskilda forskningsråden. Jag har också svårt att se att två riksdagsledamöter i forskningsråden skulle kunna utgöra något hinder för forskningens kvalitet eller traditionella frihet. Jag erinrar om att remissopinionerna på denna punkt varit mycket delade. Stora, inflytelserika remissorgan har tillstyrkt att det också inom de enskilda forskningsråden skulle beredas plats för parlamentariker. Det är ju inte bara inomvetenskapliga kvaliteter som skall avgöras inom de enskilda råden. De skall ägna sig åt områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Granskningsgruppernas sammansättning är givetvis beroende av ställningstagandet till de enskilda forskningsråden. Jag erinrar om att vårt yrkande i reservationen går ut på att de i huvudsak skall ha samma sammansättning som i dag. Det finns, som jag redan påtalat, exempel på att också samhällsintressena har fått delta i granskningsgruppernas arbete.
Herr talman! Jag tror inte att centern och moderaterna har förstått finessen i den föreslagna organisationsmodellen. Man skriver också i reservationen att FRN och de tre forskningsråden skall ha ”lika ansvar för forskningens främjande och traditionella frihet”. Men det som utmärker den här organisationen är ju att man lägger olika tyngdpunkter inom organisationen. Forskningsrådsnämnden skall med stor tyngd företräda samhällsintresset, medan forskningsråden skall vara garanter för den inomvetenskapliga kvaliteten utan att ha några direkta partipolitiska bindningar exempelvis till forskningsrådsnämnden. De skall alltså självständigt göra sina avvägningar. Det är den här självständigheten som skall stimulera ett fruktbart växelspel mellan samhälle och vetenskap. Herr Karlsson i Mariefred nämnde att remissopinionerna har varit delade. De remissinstanser som representerar fackmyndigheterna på detta område — universitetskanslersämbetet, FOA, STU, de flesta organ vid universitet och högskolor — tillstyrker emellertid förslaget. Herr Svensson i Malmö sade att vi inte begrep att frågan här gällde vem som skall styra forskningen. Det är ju detta vi skall fatta beslut om -— vi skall besluta att vi nu skall vara med. I forskningsrådsnämnden skall såväl löntagarorganisationer som riksdagsledamöter och eventuellt andra representanter för samhällsintresset vara med. Herr Svensson efterlyser också underlag för att vi skall kunna fatta övergripande beslut i riksdagen i forskningsärenden. Vpk har ju varit med om att i ett betänkande i december 1974 begära att den frågan skall utredas. Den håller också på att utredas. Jag är själv positiv till åtgärder som förbättrar riksdagens möjlighet till överblickar i fråga om både resurser och organisation. Forskningsrådsutredningen kommer också med ett förslag på den punkten, troligen nästa år.
Herr talman! Skall inte forskningsrådsnämnden och de tre forskningsråden vara sidoordnade organ med lika ansvar för forskningens främjande och traditionella frihet, då medger jag att jag inte har förstått finessen i den konstruktion som utredningen har gjort. Jag trodde att det var fullständigt självklart att de skulle ha samma ansvar för forskningens främjande och traditionella frihet, och därav har jag dragit de slutsatser som jag tidigare har redogjort för.
Herr talman! Det är naturligtvis möjligt att jag inte har förstått innebörden i det förslag som herr Sundgren och utskottsmajoriteten pläderar för. Men låt mig peka på vad departementschefen skriver på s. 54 i propositionen: ”Jag vill således i likhet med FRU och flertalet remissinstanser framhålla att FRN bör vara sidoordnad och inte överordnad forskningsråden. FRN:s främsta uppgift bör vara att vid sidan av de insatser som de enskilda råden gör initiera och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt.” Jag kan inte få det till någonting annat än att det är fråga om en sidoordning och inte en underordning. Därför bör det såvitt jag förstår vara logiskt att de samhällsrelevanta uppgifterna också blir tillgodosedda genom en representation i de enskilda forskningsråden.

Herr talman! Herr Sundgren fortsätter i den oskuldsfulla stilen. Vi skall nu vara med och öva inflytande över forskningen. Vilka vi? Minoritetsrepresentanter för riksdagen, minoritetsrepresentanter för fackföreningsrörelsen, som då inte får något direkt grepp om vad som pågår inom institutionerna? De skall få vara med — men på vilken nivå? De skall få vara med på den nivå där man beslutar om redan en gång bestämd anslagsfördelning. Men det är ju inte om det den stora problematiken handlar, utan det handlar om vem som skall styra den stora inriktningen, vem som skall fatta de stora rambesluten. Skall det vara som nu, ett resultat av ett maktspel som riksdagen inte kontrollerar, en process som riksdagen aldrig någonsin ställs samlad inför och på ett samlat sätt kan kontrollera? Herr Sundgrens hela ideologiska bild utesluter riksdagen, landets högsta politiska instans, den utesluter den folkliga diskussionen och även i stor utsträckning de kritiska forskarna. Det är detta som är så signifikativt och som jag fruktar tyvärr är en ideologisk bild av var den socialdemokratiska rörelsen har hamnat. Man är maktlös mot en borgerlig indoktrinering, man accepterar dess språk och då har man alltså inget alternativ eller motgift mot borgerliga propagandaattacker. Då segrar alltid de etablerade krafterna därför att de som en gång var kritiska mot dem villigt låter sig sugas upp. Detta är ju tragiken hos det socialdemokratiska partiet, att det i så hög grad låter sig sugas upp i de etablerades språk och i de etablerades maktstruktur och aldrig ställer de avgörande maktpolitiska frågorna till diskussion inom vetenskap och forskning.
Herr talman! Det är helt riktigt som både Ove Nordstrandh och Gösta Karlsson framhåller. Jag har sagt i min inledning och jag vill understryka ytterligare att forskningsrådsnämnden är ett sidoordnat organ. Men man lägger olika tyngdpunkter inom organisationen på forskningsrådsnämnden som har att i första hand bevaka den samhällsrelevanta forskningen och forskningsråden som i första hand har att bevaka grundforskningsintressena. Man kan alltså öka samhällets möjligheter till ytterligare inflytande här genom att ge forskningsrådsnämnden ytterligare pengar, men fortfarande skall forskningsråden vara självständiga i sina bedömningar. De skall kunna låta bli att gå med i forskningsprojekt som de, från sina bedömningar, inte anser att de bör satsa på. Forskningsrådsnämnden kan då söka andra partner, exempelvis inom sektorforskningsorganen, som ju mer har att syssla med den samhällsinriktade, tillämpade forskningen, eller — som propositionen nu ger möjlighet till — att satsa på egna projekt med eventuella risker för bristande kvalitet, men då ligger ansvaret för detta hos FRN. Jörn Svensson fortsätter att tala förbi mig, fortfarande hävdar han att det är en minoritetsrepresentation som vi föreslår. Nej, det är en majoritet av allmänt intresse i forskningsrådsnämnden. Riksdagen får inget in flytande, säger han. Vi betonar ju i betänkandet att minst fyra av nämndens ledamöter skall vara riksdagsledamöter och de övriga representanter för löntagarorganisationer, landsting osv. Han säger sedan att vi utesluter de kritiska forskarna. Tvärtom är det så att förslaget när det gäller valorganisationen av elektorer ger de yngre forskarna en helt annan möjlighet, och där gör man ingen skillnad på om det är kritiska eller andra forskare. Detta skapar en helt annan demokratisering också när det gäller forskarsamhället.

Herr talman! I motionen 1497 hemställer vi om att regeringen bereder de stora löntagarorganisationerna inflytande i de statliga forskningsbeslutandeorganen men också att samhället skärper kontrollen av den privata uppdragsforskningen vid universitet, högskolor och övriga forskningsinriktade statliga institutioner. Erfarenhetsmässigt och genom utredningar vet vi att betydande samhällsinsatser inom området forskning och vetenskap på många sätt privatiserats genom kanaler mellan statliga institutioner och ett i huvudsak privatägt näringsliv. Vi påvisar i motionen att en sådan privatisering har många sidor. I ett fritt utbyte kommer det givetvis fram innovationer av betydelse för oss alla, men det är långt ifrån alltid sant att vad som är bra för företagsamheten också är bra för det allmänna. Stora grupper saknar inflytande över forskningsinriktningen och därmed över resurser som vi alla i egenskap av skattebetalare och lönarbetare är med om att skapa. Detta läge måste brytas. Allt fler inser nödvändigheten av att vara med i beslutsprocesser, som ytterst gäller oss alla samhällsmedborgare och medproducenter i samhället. Näringslivet får inte ses som uttryck för en begränsad ägarelit med ensamrätt att styra ett näringsoch arbetsliv, som ytterst ger oss alla vår bärgning och som på många sätt bestämmer vårt andliga och materiella liv. Både LO och TCO lägger nu stor vikt vid att vinna inflytande över den statliga forskningen. Deras intresseområde omfattar då inte bara krav på ökad belysning av de sociologiska och arbetsrättsliga kompetensområdena, utan den nya arbetsmiljölagstifning som vi nu väntar på kommer också att kräva ökad ansvarighet från deras medlemmars sida, vilket tvingar dem att tränga fram till kunskapsoch forskningsområden som hittills dirigerats av helt andra och betydligt annorlunda inriktade intressegrupper. Det finns på arbetsmarknaden intressemotsättningar som rör produktion och arbetsliv, och detta måste erkännas även inom forskningsområdet. Nu ser vi att LO och TCO får representanter i forskningsrådsnämnden. Vi hoppas att detta inflytande skall kompletteras genom möjlighet för dem att delta också inom andra statliga institutioner, vilket betyder att man kan gå vidare på den inslagna vägen. Begrepp såsom inomvetenskaplig och samhällsvetenskaplig relevans måste då ges en annan mening än i dag. I den delen kan vi således —- som utskottet också säger — konstatera att motionen håller på att tillgodoses. Men arbetet måste bedrivas vidare. I motionens andra led, dvs. kravet på en ökad kontroll av den privata uppdragsforskningen, föreligger däremot inte samma klara inriktning. Nu säger utskottet emellertid att området är föremål för utredning och att man kan förvänta åtgärder. Vi hoppas att det väntade beslutsunderlaget blir sådant att en tidsenlig kontroll och samhällsstyrning kan etableras i den riktning motionen kräver. Herr talman! I avvaktan på vad utskottet eftersträvar har vi nu inget yrkande, men vi avvaktar med intresse frågans vidare utveckling.

Herr talman! Som jag sagt tidigare i debatten i dag har vpk utvecklat sin syn på betygsfrågan i en partimotion, som väcktes under den allmänna motionstiden. Vpk anser att betygen skall avskaffas på alla nivåer i utbildningssystemet. Avskaffar man betygen betyder det att man måste lösa problemet med urvalsmetoderna till utbildningar med sökandeöverskott. Det är enligt vpk:s mening bråttom med att det här arbetet påbörjas. Det är kanske den mest komplicerade biten av hela betygsfrågan — att finna alternativa urvalsmetoder. Därför hade det varit meningsfullt, menar vpk, om riksdagen hade hunnit behandla den här frågan under innevarande riksmöte och uttala sig för hur det fortsatta arbetet med betygsfrågan skulle bedrivas. Jag skall fatta mig kort, herr talman, och yrkar med det anförda bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande nr 34.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

Herr talman! Resultatet av försöksverksamheten med industricentra i Lycksele och Strömsund har lett till att regeringen lagt fram förslag om en fortsatt utbyggnad i Haparanda och Ljusdal. Båda orterna har starkt behov av ytterligare regionalpolitiska insatser. Utskottet är enigt om att i detta avseende tillstyrka propositionen. En värdefull markering gör utskottet i sitt betänkande när man framhåller att kravet, att minst hälften av den totala ytan skall vara uthyrd innan utförandet av nya anläggningar påbörjas, inte får uppfattas som en absolut gräns utan närmast skall ses som en riktpunkt för regeringens handlande. Inrikesutskottet har under vintern på ort och ställe studerat verksamheten i Lycksele och Strömsund. Man har ju haft betydande startsvårigheter, vilka dock inte bör uppförstoras. En glädjande erfarenhet var emellertid att dessa industricentra kunde uppvisa ett flertal nyetableringar. Vissa av dem synes inte ha skolat komma till stånd om inte industricentra funnits. Den administrativa och ekonomiska servicen till företagen liksom viss ekonomisk rådgivning var av den arten att den borde ges också till företag som står utanför industricentra. Av den redogörelse utskottet erhöll framkom inte heller att industricentra skulle ha negativa effekter på närliggande kommuners möjligheter till ökad sysselsättning. Industricentra uppföres endast i regionala centra inom inre stödområdet. Kommuncentra eller andra mindre orter kommer inte i fråga. Vi i centern vill ha en ändring på detta förhållande, men det vill inte majoriteten i utskottet. Utskottsmajoriteten fullföljer därmed den centra 151 liseringssträvan inom regionalpolitikens ram som man ställde sig bakom hösten 1972. Enligt centerns mening bör de minsta arbetsmarknaderna, som oftast har svåra problem, bli föremål för större regionalpolitiska insatser. I linje med denna syn borde industricentra inte förbehållas endast några regionala centra. Det är med detta system i längden ofrånkomligt att de mindre orterna blir lidande. Det gagnar inte heller de större orterna inom ett län. Man uppnår då inte heller regional balans. Det har uttalats av företrädare för Stiftelsen Industricentra att industricenteranläggningar mycket väl kan ligga i mindre orter. De bör då anpassas till ortens storlek. Men tydligt är att den beslutade ortsklassificeringen helt låst utskottsmajoriteten att inte satsa på mindre orter. Våra förslag i denna fråga stämmer helt överens med erfarenheterna från det praktiska arbetet och bland de forskare som är engagerade i industricentrumverksamheten. Enligt vår mening borde stiftelsen Industricentra och industriverket var och en på sitt sätt närmare dra upp riktlinjer för industricenterutveckling i mindre orter. Övriga frågor kommer andra talare från centern att beröra. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Herr talman! I propositionen 1975/76:185, signerad av arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson, föreslås att regeringen får besluta om att bygga industricenteranläggningar i Ljusdal och Haparanda. Inrikesutskottet har behandlat denna hemställan, och utskottets mening finns redovisad i betänkandet nr 43, som nu behandlas. Då man tar del av propositionen undrar man givetvis varför arbetsmarknadsministern stannat inför just dessa två platser. Den enda motivering som jag har kunnat hitta i propositionen är att arbetsmarknadsministern anser att den ena av dessa två anläggningar skall ligga i Norrbotten och den andra längre söderut. Men varför just så? Det ges inget svar på den frågan i propositionen. Det finns ju ändå en hel rad andra platser att välja mellan — jag tänker närmast på Ånge i Västernorrlands län, som också prioriterades av utredningsnämnden. Landets arbetsmarknadsminister är mycket väl underrättad om de svåra sysselsättningsförhållanden som råder i Västernorrland och vet att det privata näringslivet varken kan eller vill klara sysselsättningen i detta län. Det betyder att samhälleliga insatser måste till och det antal arbetstillfällen skapas som behövs för att förhindra en ytterligare utflyttning från detta län. Men hur svårt det än må vara i länet i övrigt är sysselsättningssvårigheterna framför allt besvärande i länets inland, och där är Ånge kommun särskilt illa utsatt. betslöshet än de övriga föreslagna platserna och att den negativa befolkningsutvecklingen var ytterst markerad i Ånge kommun. Även den höga andelen åldringar där toppade statistiken. När det gällde yrkesverksamma kvinnor kunde Ånge och Ljusdal jämföras — de båda orterna låg i botten — men då det gällde nettoutflyttningen såväl under åren 1968-1970 som 1971-1974 hade Ånge återigen det sämsta läget. Om sysselsättningsaspekter hade lagts på frågan, skulle alltså Ånge ha varit prioriterat denna gång då regeringen föreslog byggandet av nya industricenteranläggningar. Ånge hade också prioriterats av utredningsnämnden. Man ställer sig därför undrande varför Västernorrland, och särskilt då Ånge, ställts utan industricenteranläggningar även denna gång. Svaren kan givetvis vara flera. Nu blir det alltså på det sättet att samtliga Norrlandslän utom Västernorrland får industricenteranläggningar. Norr om Västernorrland finns redan en industricenteranläggning i Lycksele i Västerbotten. Väster om Västernorrland ligger Jämtland, där det finns en industricenteranläggning i Strömsund. Söder om Västernorrland har föreslagits att en dylik anläggning skall placeras i Ljusdal, och vidare kommer Norrbotten att gynnas, då Haparanda utsetts som plats för en industricenteranläggning. Mitt i detta område ligger alltså Västernorrland, som är helt utan sådan anläggning. Ändå är det — vilket torde vara bekant för samtliga som har sysslat med de här frågorna — så att Västernorrland från sysselsättningssynpunkt har de värsta problemen av samtliga dessa län, och där har Ånge, som jag tidigare framhållit, det särskilt bekymmersamt. Men Ånge var inte endast ur sysselsättningssynpunkt den plats som borde ha ihågkommits i detta sammanhang. Ånge har som tidigare framhållits föreslagits av utredningsnämnden, och då kommer inte endast sysselsättningssvårigheterna in i bilden. Då det gäller att anskaffa industrier till dessa industricentrer är det givetvis en fördel om orten som sådan är attraktiv. Det är Ånge bl.a. ur trafiksynpunkt då den är en stor järnvägsknutpunkt, belägen mitt i landet med direktförbindelser även med Norge. Vid det besök som inrikesutskottet för en tid sedan gjorde vid industricentret i Strömsund frågade jag chefen för ett norskt företag som etablerat sig där om företaget hade sökt etablering på andra platser och om han i så fall hade varit i Ånge. Han förklarade att han hade varit där, och hade det funnits en industricenteranläggning i Ånge så hade företaget legat där med tanke på de transportförmåner som Ånge kan ge ett företag som är intresserat av att etablera sig norrut. Även i ett fall som detta är Ånge att föredra framför andra orter, och då borde det vara lättare att få företag till en industricenteranläggning där. Men nu stannade arbetsmarknadsministern inför, som han säger i propositionen, en plats i norra Sverige och en söderut. Majoriteten i inrikesutskottet följer propositionens anvisningar, vilket också framgår av att det betänkande som vi behandlar nu har stannat inför en s.k. välvillig skrivning när det gäller Ånge och avför Ånge från dagordningen. Ar betsmarknadsministern menar att denna plats kan komma i fråga när det gäller ytterligare etableringar av industricentrer. Men hur långt in i framtiden det löftet kommer att sträcka sig kan givetvis inte utskottsmajoriteten uttala sig om. Jag är fullt medveten om att en industricenteranläggning i Ånge inte löser de stora sysselsättningsproblem som råder på denna plats. Men de skulle ändå ha haft sin betydelse från sysselsättningssynpunkt och även sin stora psykologiska betydelse bland en befolkning som under årtionden fått bevittna en stadig utflyttning. Den eller de som har bott i ett dylikt område vet hur deprimerande dessa förhållanden verkar på befolkningen. Det är som om det inte fanns någon framtid. Ungdomen flyr och åldringarna blir kvar. Och detta är karakteristiskt för en plats som Ånge. I detta sammanhang vill man gärna ställa sig frågan varför arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson stannade inför exempelvis Ljusdal. Arbetsmarknadsministern är ju känd för att inte lova mer än han kan hålla, och vid en TV-debatt för en tid sedan om sysselsättningsförhållandena i Ljusdal utlovade arbetsmarknadsministern en industricenteranläggning där. Hårt trängd som han var vid det tillfället så gav han detta löfte, och han har hållit det. Någon dylik TV-debatt har de lokala myndigheterna i Ånge inte varit nog framsynta att ordna. Kanske hade det gått lika bra där. Ingemund Bengtsson är ju känd för att hålla sina löften. Jag tog vid ett annat tillfälle exempel på detta. Befolkningen i dessa områden menar att man numera kan betrakta vår arbetsmarknadsminister som ”Ingemund den löftesrike.” Han håller vad han lovar. Då är bara frågan: Vem eller vilka i Västernorrland skall kunna påverka vår arbetsmarknadsminister att avge löften om sysselsättning till Västernorrland? Kanske det skulle kunna gå lika bra där. Självfallet har jag ingenting emot att industricenteranläggningar förläggs, som enligt förslaget, till Haparanda och Ljusdal — det framgår också av min reservation. Men jag anser att Ånge bör medtas i detta sammanhang. Befolkningen i Ånge kan knappast vara nöjd med att leva på en välvillig skrivning och en förhoppning om att ett industricenter skall komma till stånd en gång i framtiden. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till min reservation, nr 1, vilket också innebär bifall till en rad motioner och yrkanden i dem —- motioner av riksdagsledamöter från samtliga i riksdagen representerade partier, framför allt från Västernorrlands län. Men den bänken tycks vara tom just nu. Inte en enda ledamot från Västernorrland är i kammaren just nu då frågan om Ånge behandlas, trots att samtliga motionerat i denna fråga.

Fru talman! Utskottet ställer sig mycket positivt till försöksverksamheten med industricentra. Erfarenheten visar dock att det har varit svårt att skaffa industriföretag till Strömsund och Lycksele. Därför menar utskottet att det finns skäl att iaktta en viss försiktighet när vi nu skall besluta om utbyggnad på några nya orter. Vi har funnit departementschefens förslag om utbyggnad på två orter väl avvägt och ansluter oss till detta. Beträffande ortsvalet är det helt naturligt att det är många som har anmält sitt intresse för att komma i fråga för denna verksamhet. Jag kan betyga för kammaren att vi har gjort mycket noggranna avvägningar och att vi mycket ingående har studerat det bakgrundsmaterial som bl.a. geografiska institutionen vid universitetet i Umeå har lagt fram. Vi har stannat för Ljusdal och Haparanda som lämpliga orter för nya centra. Vi får då den geografiska spridning som Stiftelsen Industricentra vill ha. Haparanda ligger längst upp i norr med sina Tornedalsproblem, med sina speciella problem som en gränskommun - vid gränsen till Finland. Ljusdal ligger längst i söder, den stora skogskommunen i västra Hälsingland, som f. ö. är placerad i grupp 1 i utredningen, vilket betyder att Ljusdal står i den grupp som man betraktar som mest angelägen när det gäller att få ett statligt industricenter. Utskottet tillstyrker alltså departementschefens förslag om Ljusdal och Haparanda, men vi gör ett mycket viktigt tillägg. Med hänsyn till problemen i Ånge och Vilhelmina uttalar utskottet att dessa två orter bör prioriteras i nästa utbyggnadsetapp. Jag skall villigt erkänna att det har varit väldigt svårt att göra detta urval. Men när vi har lyft fram dessa fyra kommuner i kön, har vi gjort ett val som helt överensstämmer med geografiska institutionens i Umeå angelägenhetsgradering. Herr Lorentzon har på ett mycket vältaligt sätt utvecklat sina tankar i reservationen I om att Ånge borde ha fått vara med i första omgången. Jag har inte så mycket att invända emot den skildringen. Jag vill bara peka på att herr Lorentzon gör exakt samma bedömning som utskottsmajoriteten, nämligen att man bör gå ganska försiktigt fram i den fortsatta utbyggnaden. Men sedan föreslår herr Lorentzon att vi skall bygga ett centrum till — alltså ta tre centra i första etappen. Det skiljer egentligen inte så mycket mellan herr Lorentzons reservation och utskottets betänkande genom att vi säger att Ånge bör komma i fråga i nästa utbyggnadsetapp. Vi har alltså prioriterat Ånge - Ånge är inte avfört från dagordningen, som herr Lorentzon sade. I reservationen 2, som herr Stridsman har talat för, pläderas för mindre industricentra på mindre orter. Låt mig bara referera vad industricentrautredningen sade. Utredningen konstaterade bl.a. att de orter som kan bli aktuella för industricenteranläggningar bör ha en arbetsmarknad och ett serviceutbud som tillgodoser en större region än den egna kommunen. Jag kan också tillägga att centrumanläggningar av den här typen bör kunna ge en gemensam service åt företagen och följaktligen inte behöver inrymma bara ett fåtal företag. Därför vidhåller utskottsmajoriteten sin tidigare uppfattning, som är konfirmerad av riksdagen, att industricentra bör förbehållas regionala centra i inre stödområdet. Herr Gustafsson i Säffle har inte haft ordet ännu, men jag kanske får kommentera även hans reservation nr 3 med några ord. Han har f.ö. ångrat sig och det har delats ut ett nytt förslag när det gäller reservationen 3. Herr Gustafsson ansluter sig i reservationen till förslaget om Ljusdal och Haparanda men vill ha med Torsby i en andra etapp.

Jag vidhåller alltså utskottsmajoritetens uppfattning på denna punkt. Fru talman! Jag skall bidra till att förkorta den här debatten och slutar med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Efter vad som har sagts tidigare i den här debatten kan jag fatta mig kort — detta också med hänsyn till att vi har haft en lång debattdag. Jag förmodar att de flesta av kammarens ledamöter helst vill resa hem vid den här tidpunkten. Utskottsbetänkandet behandlar frågan om att bygga ut ytterligare industricentra på ett par orter i landet. Utskottet förordar att så skall ske, och jag ber att få instämma i det förslag som utskottet framlagt med anledning av propositionen 1975/76:185. Jag tror det är bra att dessa industricentra kommer till stånd och att det finns en möjlighet för Stiftelsen Industricentra att på det här sättet vidga sin verksamhet. Men det finns också, som här anförts, framställningar från många andra orter. Jag tror att det är rätt angeläget att man i framtiden prövar dessa. Utskottet har vidare funnit att man i en andra etapp vill förorda ytterligare ett par orter, nämligen Ånge och Vilhelmina, utöver vad man här föreslagit när det gäller Ljusdal och Haparanda. Sedan är det problemet med möjligheterna att bygga ut industrier på andra orter än regionala centra. Det är en ganska viktig fråga och ett problem som bör lösas på något sätt. Många kommuner har själva fått ta initiativ till byggande av hantverksoch industrihus, och på många orter har man också löst problemet, men det har inte skett utan starka ekonomiska påfrestningar och stora satsningar från kommunernas sida. Därför är det angeläget att finna någon stödform för byggande av industriella anläggningar också på orter som inte är regionala centra och som därför inte uppfyller kraven för att få en industricenteranläggning. Utskottet har skrivit att det finns möjligheter att ge bidrag av bered skapsmedel, men jag tror ändå att det vore önskvärt att finna nya former som underlättar en satsning också på sådana orter som jag här har talat om. Utskottet skriver att denna fråga bör tas upp i ett större regionalpolitiskt sammanhang. Jag ber att få understryka den synpunkten, som jag tror är ganska viktig. Vidare vill jag betona vad utskottet skriver om marknadsföringens betydelse. För många företag är det värdefullt att få ett stöd när det blir fråga om att föra ut nya produkter på marknaden. Det kräver nämligen stora ekonomiska insatser, och för många företag — inte minst för mindre och medelstora — är det svårt att genomföra sådana åtgärder. Fru talman! Jag ber helt kort att få yrka bifall till vad utskottet hemställer i sitt betänkande nr 43.

Fru talman! Hösten 1972 fattade riksdagen ett principbeslut om att en försöksverksamhet med industricentra skulle påbörjas i regionala centra inom inre stödområdet. I en första etapp skulle industricenteranläggningar uppföras i Lycksele och Strömsund. Den fortsatta utbyggnaden borde enligt riksdagsbeslutet övervägas först sedan erfarenheter vunnits av den första etappen. I dag skall vi fatta beslut om ytterligare industricenteranläggningar förlagda till Ljusdal och Haparanda. Därmed kommer Norrland att få fyra sådana anläggningar, och det är bra. När det gäller den fortsatta framtida utbyggnaden föreslår inrikesutskottet att i nästa etapp prioritet skall ges åt Ånge och Vilhelmina. Herr Persson i Karlstad m.fl. har i motionen 1975/76:659 yrkat att industricenteranläggning skall uppföras i Torsby. Det torde inte råda några som helst tvivel om att behovet av statliga industricenteranläggningar i Värmland är lika stort som i Norrlandskommunerna. Torsby uppfyller också de krav som kan ställas på en lokaliseringsort för industricenteranläggning. När det gäller befolkningsutveckling ligger Torsby klart sämre till än Ljusdal, Haparanda och Vilhelmina. Det skulle få stor betydelse för Torsby och norra Värmland i övrigt, om en anläggning av det här slaget komme till stånd, eftersom stora sysselsättningsproblem råder inom regionen. Det gäller också att slå vakt om befolkningsunderlaget i Torsby för att där kunna upprätthålla viktiga servicefunktioner. Industricentra har visat sig vara en form som i många avseenden ger en värdefull service och därmed stimulans för näringslivet, särskilt för de mindre företagarna. Det är därför av vikt att en ort med de problem beträffande sysselsättning, befolkningsutveckling etc. som Torsby har kommer med bland de orter som skall prioriteras i en framtida utbyggnad av industricenteranläggningar. Jag hemställer därför, fru talman, att riksdagen beträffande framtida utbyggnad av industricentra med anledning av motionen 659 beslutar uttala att Torsby bör prioriteras på samma sätt som utskottet har föreslagit I reservationen 5 tar vi upp frågan om marknadsföringsåtgärder m.m. Regeringens förslag om lånegaranti för marknadsföringsåtgärder är en direkt följd av riksdagens ställningstagande år 1974. Vi finner det vara värdefullt att möjligheter på detta sätt öppnas för ett bredare samhälleligt engagemang för näringslivsutvecklingen i sysselsättningssvaga regioner. För att stödet till marknadsföring skall bli verkningsfullt fordras att även kostnaderna för marknadsplanen får ingå i stödunderlaget. Vidare är det nödvändigt att skapa sådana regler, att företagen själva inte behöver stå hela risken för marknadsföringskostnaderna vid en misslyckad lansering av en produkt. Detta bör lösas på så sätt, att företagen erhåller lån med villkorlig återbetalning upp till 50 26, dvs. om lanseringen skulle misslyckas begränsas sårbarheten hos företaget. De företag det här är fråga om är i allmänhet små och har begränsade egna resurser för marknadsföringsåtgärder. Om flera småföretag gemensamt bildar ett försäljningsföretag, är detta från många utgångspunkter värdefullt. Regionalpolitiskt stöd för marknadsföring till ett sådant försäljningsföretag bör därför också utgå. Fru talman!

Fru talman! Jag vill bara först säga att ingen tvivlar på att även Torsby har svårigheter när det gäller arbetsmarknaden, Men den sammanvägning som gjorts från geografiska institutionens sida visar ändå, om man tar med samtliga faktorer, att Torsby ligger bättre till än de föreslagna orterna. Vad sedan gäller förslaget om bidrag eller lån till marknadsföring så är detta en försöksverksamhet. Jag tror att det finns anledning att gå försiktigt fram i början. Därför vidhåller jag utskottets förslag på den punkten.
Fru talman! Herr Nilsson i Östersund talade i sitt första inlägg om att det gällde att få en geografisk spridning på industricentrumanläggningarna och att de fyra vi nu skall besluta om har fått en bra geografisk spridning. Då tycker jag att man också kan sträcka sitt intresse så långt —-även om Torsby ligger i grupp 2 - att man kunde tänka sig en anläggning något söder om Ljusdal.

Fru talman! I motionen 659 har vi motionärer aktualiserat förläggandet av ett industricentrum till Torsby i Värmlands län. Vi grundar vårt krav på den arbetsmarknadssituation som vi har i Värmland och på den starka strukturrationalisering som vårt län drabbats av. Värmlands län har som bekant under de senaste åren fått vidkännas en negativ befolkningstrend. Våra värmländska döttrar och söner har fått lov att flytta till andra, mer expansiva regioner i vårt land. De regioner — Nr 134 söm fått känna av de största utflyttningarna är den norra och den östra Fredagen den regionen. De kommuner som drabbats hårdast är Torsby, Hagfors och 21 maj 1976 Filipstad. För att illustrera hur allvarlig situationen är i Filipstad skall = jag nämna ett par siffror. Ytterligare industri Under den allra senaste månaden har Wasabröd AB i Filipstad aviserat — centeranläggningar, om inskränkningar, i första etappen om en reducering av arbetsstyrkan — mm.m. med ca 150 och dessutom med normal avgång fram till sommaren 1977. Denna industri är en viktig basnäring. En industrienkät som gjorts visar hurallvarlig situationen är. Den totala minskningen är 450 arbetstillfällen. Företagen anser att de kan öka med 300, men fortfarande finns alltså en brist på 150 arbetstillfällen om Filipstads kommun skall klara den regionalpolitiska målsättningen. Fru talman! Jag har velat nämna dessa siffror för att visa att även utanför stödområdesgränsen kan problem uppstå. Man kanske bör överväga nya former för satsning på orter även utanför stödområdet. Torsby däremot är en utpräglad jordoch skogsbruksbygd, där kalhyggena numera bara visar på en förr mycket stolt era. För Torsby skulle en lokalisering av ett industricentrum betyda oerhört mycket för all den arbetskraft som har rationaliserats bort inom jordoch skogsbruket. Torsby är dessutom en ort som väl motsvarar de krav som har ställts för etablering av industricentra. Länsstyrelsen har vid åtskilliga tillfällen framhållit vikten av statliga insatser, De fackliga organisationerna har också vid upprättandet av Länsplan 74 framhållit vikten av en ökad sysselsättning, särskilt i den norra förvaltningsregionen. Man efterlyste ett statligt industricentrum först och främst till Torsby kommun, men även Filipstad har nämnts som ett tänkbart alternativ. I utskottsbetänkandet sägs att valet av orter bl.a. innebär att den ena anläggningen bör ligga längre söderut än tidigare anläggningar. I så fall tycker jag, fru talman och ärade kammarledamöter, att Torsby kommun är som klippt och skuren för denna lokalisering. Torsby kommun tillhör det inre stödområdet och uppfyller således alla krav. Därför tycker vi motionärer att Torsby borde komma i fråga i detta sammanhang. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har gått oss motionärer till mötes och inte har tillgodosett de fackliga organisationernas krav och länsstyrelsens upprepade remissyttranden. Om vi blickar västerut till andra sidan gränsen kan vi se att allt fler industricentra växer upp i Norge på så att säga samma breddgrad som våra regioner. Problemen i Värmland, med den höga medelåldern bland invånarna, är i mångt och mycket likartade med problemen i Norrlandslänen och i de orter och regioner som utskottet nu har fastnat för att i första hand satsa på när det gäller den framtida utbyggnaden av industricentra. Jag är medveten om att alla de problem som jag har snuddat vid inte helt löses bara genom förläggande av ett industricentrum inom länet. Men självfallet skulle det bli en skjuts framåt för de orter som berörs 159 Fru talman! Under överläggningarna har framförts ett yrkande av herr Gustafsson i Säffle, och jag kan i allt väsentligt ansluta mig till det — att Torsby således ifrågakommer vid en kommande lokalisering av industricentra.

Fru talman! Herr Nyhage har frågat arbetsmarknadsministern om han anser att anvisningarna till lagen om anställningstrygghet vad gäller de s.k. tilläggstimmarna står i överensstämmelse med intentionerna i lagstiftningen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med s.k. tilläggstimmar avses tjänstgöring som en lärare i det allmänna skolväsendet fullgör utöver den tjänstgöring som hans lärartjänst omfattar. Med tilläggstimmar avses alltså en form av övertidstjänstgöring. Denna övertidstjänstgöring ingår dock inte i lärarnas tjänst på samma sätt som övertid för andra offentligt anställda. Om en lärare skall fullgöra övertidstjänstgöring, får han nämligen en särskild anställning som avser övertidstjänstgöringen. Denna anställning, till formen en arvodestjänst som timlärare, är helt fristående i förhållande till lärarens tjänst. Förordnandet på arvodestjänsten gäller t. v. högst för viss tid. Lagen om anställningsskydd gäller varje slag av anställning, alltså även anställningar på deltid. Enligt lagen kan regeringen meddela bestämmelser som avviker från lagens bestämmelser för statligt reglerade tjänster, däribland tjänster som lärare i det allmänna skolväsendet. I de avseenden som berörs av herr Nyhages fråga har regeringen meddelat bara två bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd. Dessa bestämmelser ingår i kungörelsen om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m. Enligt den ena bestämmelsen befrias arbetsgivaren från skyldighet att underrätta arbetstagare med tidsbegränsad anställning om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas honom. Befrielsen gäller om anställningen varat högst tre månader. Den andra bestämmelsen befriar arbetsgivaren från viss varselskyldighet. Detta gäller om anställningen har beräknats ej överstiga tre månader och ej heller kommer att omfatta mer än tre månader i följd. Befrielsen gäller också i vissa fall vid pensionering. Vad jag nu anfört innebär alltså bl.a. följande beträffande en anställ ning på s.k. tilläggstimmar. Om fortsatt anställning inte kommer att erbjudas läraren när förordnandet utgår skall arbetstagaren underrättas härom enligt 15§ lagen om anställningsskydd om anställningen varat mer än tre månader. I sådana fall skall i princip också varsel ske enligt 29 § lagen om anställningsskydd. Enligt vad jag inhämtat har några anvisningar till lagen om anställningsskydd inte utfärdats. Däremot lär företrädare för skolöverstyrelsen vid konferenser om innebörden i bl.a. lagen om anställningsskydd ha framhållit att även tilläggstimmar omfattas av kravet på varsel och underrättelse.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på den av mig framställda frågan. Jag vill första deklarera att jag naturligtvis med tillfredsställelse hälsar att anställningsfrågorna har fått den lösning som de har, inte minst för den personalkategori som det här gäller, så mycket mer som jag själv hör hemma under den kategorin. Men det är, vilket framgår av svaret, en väsentlig skillnad mellan de timmar som en lärare har upp till sin undervisningsskyldighet och de timmar som ligger därutöver. De senare har ingenting med själva trygghetsfrågorna att göra, de har oftast tillkommit av schematekniska skäl och kan, som jag angivit i frågan, variera såväl mellan som inom läsåren. Det är också just de här timmarna som min fråga avser. Det framgår av svaret att det finns en tidsgräns på tre månader som gäller för varselskyldighet i detta fall. Det vanliga är att övertimmarna är utlagda över ett läsår. Det blir då fråga om en längre period än tre månader och då föreligger alltså varseloch meddelandeskyldighet. Då kan det ofta röra sig om ett stort antal ärenden med en mycket begränsad mängd övertimmar, och det kan i extrema fall vara fråga om 0,5 veckotimmar. Då skall, såvitt jag förstår av svaret, även uppsägning eller varsel göras om dessa timmar. Det är inget tvivel om att det medför ett byråkratiskt system för skolstyrelserna och skolkanslierna. Det har sagts mig att man på en skolexpedition har tvingats anställa särskild personal för att klara denna fråga. Det blir alltså extra kostnader för kommunerna. Jag vill gärna återigen ställa frågan, eftersom det inte framgår av svaret, alltså om intentionerna i lagstiftningen är sådana att den också skulle gälla för den här typen av timmar. Det borde finnas en enklare lösning på denna fråga än vad som f.n. tycks vara fallet.
Fru talman! Som framgår av svaret är intentionerna sådana som herr Nyhage nämnde. Jag vill erinra om att de nya reglerna ännu inte varit i kraft och prövats i verkligheten. Skulle erfarenheterna visa att tillämpningen av reglerna är alltför betungande i administrativt hänseende finner jag inte uteslutet att frågan, i förenklande syfte, kan bli föremål för nya överläggningar mellan berörda parter. I propositionen 1974:88 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen m.m. behandlades bl.a. frågan om att till den offentliga sektorn utsträcka den allmänna lagstiftningens regler om underrättelseplikt då anställning för begränsad tid inte kommer att förnyas. På tal härom framhöll föredraganden att den omständigheten att reglerna kan bli administrativt betungande inte är tillräckligt vägande skäl för att arbetsgivaren inom den offentliga sektorn skall undantas från en skyldighet som redan lagts på de privata arbetsgivarna.
Fru talman! Enligt min erfarenhet har man redan på skolkanslierna upplevt dessa bestämmelser såsom betungande. Ett kriterium för en omprövning eller ett nytt ställningstagande tycks redan föreligga. Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet säger att det kan finnas skäl att ompröva denna fråga. 0,5 veckotimmars övertid — det låter väldigt litet — kan vara tillräckligt underlag för resande av skadeståndsanspråk, om man inte har varslat i tid. Det rimmar enligt min mening dåligt med lagstiftningens intentioner, om övertid, som alltså inte har med den ordinare anställningen att göra, skall kunna utnyttjas på detta sätt för att väcka skadestånd, vilket medför stora kostnader för kommunen. Jag tackar för det svar jag har fått. Frågan kan alltså komma att omprövas om lagens tillämpning medför ett betungande byråkratiskt system.

Fru talman! Herr Nyhage har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att medverka till att frågan om nybyggnad av vårdskola i Borås bringas till snar lösning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Efter vad jag erfarit avser skolöverstyrelsen under juni 1976 att fastställa en mera långsiktig organisation för vårdskolan i Borås. Lokalbehovsprövningen beräknas ske kort tid därefter. Frågan om statsbidrag kan behandlas först sedan ritningar upprättats och skissgranskats och kommunen inkommit till skolöverstyrelsen med sedvanlig ansökan.

Fru talman! Jag ber åter att få tacka för ett svar. Jag vill gärna säga att jag med det tidsbesked som där ges upplever svaret positivt. Jag hoppas verkligen att vad som i svaret sägs kommer att överensstämma med verkligheten. Bakgrunden till denna fråga redovisades när jag ställde den. Den 22 mars 1973 gjordes den första framställningen om lokalbehovsprövning för vårdskola i Borås. I den framställningen redovisades utbildningsbehovet, nuvarande lokalers belägenhet och beskaffenhet, planerad och nuvarande skolorganisation, skoltomt, tillgång till praktikplatser, beräknat antal timmar och deras fördelning, tjänster för lärare och institutionspersonal samt förslag till lokalprogram, alltså en fullödig redovisning. Beträffande lokalerna kunde i ansökan konstateras att undervisningen var fördelad på åtta platser i Borås och att lokalerna delvis låg i f. d. fabrikslokaler och i källarutrymmen. Man kunde även konstatera att lokalerna hade provisorisk karaktär. Egentligen utgjorde bara sjuksköterskeskolan ett undantag. För endast en av lokalerna hade statsbidrag utgått. Denna skrivelse föranledde ingen åtgärd från skolöverstyrelsen, varför landstinget återkom den 25 mars 1974, alltså ett år senare. Förvaltningsutskottet gjorde en framställning till generaldirektören. Man hänvisade till skrivelsen ett år tidigare och till lokalernas belägenhet och beskaffenhet samt hemställde om skolöverstyrelsens skyndsamma ställningstagande. Ingenting hände. Den 1 juli 1974 gjorde utbildningsnämnden en förnyad framställning till skolöverstyrelsen med begäran om organisationsbeslut och lokalbehovsprövning för vårdskolan. Ingenting hände. Den 6 december 1974 sände förvaltningsutskottet en ny skrivelse till generaldirektören med hänvisning till den tidigare skrivelsen. Man begärde åter att få besked. Förvaltningsutskottet fann det anmärkningsvärt att behandlingen av lokalbehovsfrågor skulle behöva ta så lång tid för skolöverstyrelsen. Den 16 januari 1975 skedde en uppvaktning för skolöverstyrelsen. Då gavs inget besked. Men den 27 januari samma år, dvs. 1975, kom en skrivelse från skolöverstyrelsen med anledning av denna uppvaktning, där man meddelade att någon långsiktig planering av sjuksköterskeutbildningen i Borås inte kunde ske förrän U 68-propositionen framlagts och skolöverstyrelsen avgett yttrande över länsberedningens förslag. Jag tycker de sist angivna skälen var ganska långsökta för den prövning det här var fråga om. Dessutom är det över ett år sedan denna skrivelse var aktuell, och ännu har inget besked lämnats. Nog är det en häpnadsväckande förhalning av ett mycket viktigt ärende, som det borde vara angeläget för skolöverstyrelsen att medverka till lösningen av så snabbt som möjligt. Nu har jag fått besked om att en lösning kan förväntas i juni månad 1976, och jag tackar för det beskedet.
Fru talman! Jag vill ändå tillägga att det är litet för enkelt att beskylla centrala myndigheter för dröjsmål i handläggningen av ett ärende. Detta kan i och för sig ha fog för sig ibland, men enligt den information jag fått om förhållandena kring frågan om nybyggnad av en vårdskola i Borås så har dröjsmålet också i stor utsträckning lokala orsaker. Tomtfrågorna har inte varit klara och tycks ännu inte vara färdigbehandlade mellan landstinget och primärkommunen. Landstinget har vidare inte förmått göra någon prioritering mellan de tre vårdskolorna i Alingsås, Borås och Vänersborg. Det är ganska uppenbart att landstinget på relativt kort tid inte kan bygga tre skolor.

Fru talman! Som jag redovisade i mitt förra inlägg är tomtfrågan inte något bekymmer. Det är helt klart att den frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt, och det fanns klart angivet i den framställan som gjordes redan 1973. Beträffande prioriteringen mellan Vänersborg, Alingsås och Borås så är ju Vänersborgsskolan ur bilden. Den håller på att färdigställas. Från landstingets sida har det inte varit någon som helst tvekan när det gäller att också få frågan om Boråsskolan avgjord. Jag kan inte finna att det råder någon sorts motsatsförhållande som skulle få landstinget att fördröja ärendet. Vad landstinget begärt är helt enkelt att få en organisationsoch lokalbehovsprövning. Det är den som nu tagit mer än tre år. Jag tycker att det är en lång tid för ett ärendes handläggning på en central myndighet. Dessutom har landstinget ansvaret för denna utbildning, och landstinget känner sitt ansvar för utbildningen inom ett område där vi vet att det är ett skriande behov av personal. Undervisningen underlättas ju inte på något sätt av den rådande situationen. Den är besvärande för eleverna, för lärarna och för övrig personal. Den är besvärande för skolledningen. Det har därför för landstinget varit i högsta grad angeläget att få denna fråga löst. När det nu dröjt tre år tycker vi onekligen att det är en oerhört lång väntan.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara herr Gustavssons i Alvesta interpellation om kollektivanslutning av fackliga avdelningar till politiskt parti. Jag avser att besvara interpellationen i samband med kammarens behandling av konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975/76:209 om ändring i regeringsformen.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om jag anser det förenligt med mötesfriheten och förbudet mot åsiktsregistrering att polisen på det sätt som skedde den 1 maj i Stockholm fotograferar demonstrationståg. Herr Hermansson säger att polisen enligt pressuppgifter skulle ha fotograferat demonstrationen Arbetarpolitik och socialism den 1 maj i Stockholm. Enligt vad jag har inhämtat är dessa uppgifter felaktiga. Någon fotografering genom polisens försorg förekom alltså inte.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är vad som från en rad iakttagare inrapporterats om polisens agerande i samband med demonstrationen Arbetarpolitik och socialism den 1 maj i Stockholm. En rad personer har uppgivit att de iakttagit fotografering från en polisbil. Sådan aktivitet har rapporterats dels från demonstrationens startpunkt, dels från dess mål. Vidare har personer iakttagit fotografering från en polisbil som kört längs efter demonstrationen. Det handlar här givetvis om indicier eftersom det är svårt att visa att bilder verkligen tagits om man inte har dem i sin hand. Men om en bil har vindrutan nedvevad och ett objektiv sticker ut är det svårt att förstå vilket syfte detta skall tjäna om inte fotografering. Jag förutsätter alltså att polisen inte arbetar med kameraattrapper och att dess handlande kan logiskt förklaras. Om justitieministern anser detta senare vara en överdrift får han protestera. Representanter för polismyndigheterna har förnekat att fotografering förekommit. De medger emellertid att kameror funnits till hands. De skulle användas vid eventuellt bråk. Något sådant förekom dock inte i samband med vpk-demonstrationen. Fotograferingen förefaller alltså ha varit en rutinmässig åtgärd. Sådan fotografering har karaktär av åsiktsregistrering och strider mot lagen. Den är också ett hot mot mötesfriheten. Justitieministern utgår i sitt svar från polisens uppgifter. Tyvärr har vi under de senaste åren haft en rad fall av åsiktsregistrering — telefonavlyssning, underrättelseverksamhet på arbetsplatser osv. — där polismyndigheterna förnekat dylik verksamhet tills bevisningen blivit överväldigande. Herr talman! Samtidigt som jag formellt tackar justitieministern för hans svar vill jag säga att jag anser det värdefullt om justitieministern ville deklarera här att rutinmässig fotografering från polisens sida av t.ex. en demonstration enligt hans uppfattning inte är förenlig med mötesfriheten och förbudet mot åsiktsregistrering.
Herr talman! Vi kan tyvärr inte komma längre beträffande det aktuella fallet. Jag måste lita på de uppgifter jag har fått från den ansvariga polisledningen. Men saken har också, som herr Hermansson framhöll, en principiell sida, och beträffande den skulle jag vilja säga följande. Först vill jag nämna att det är varje medborgares rätt att fotografera t.ex. demonstrationer. En sådan rätt ingår i den grundlagsskyddade informationsfriheten. Fotografering utgör i och för sig inget ingrepp i mötesfriheten eller någon kränkning av förbudet mot åsiktsregistrering. Men därmed är givetvis inte sagt att polismän i tjänsteutövning utan vidare får fotografera demonstrationer. Tvärtom bör det som regel inte få förekomma. Ibland kan emellertid fotografering vara en lämplig metod att förebygga eller uppdaga brott i samband med demonstrationer. Förekommer brottslig verksamhet i samband med demonstration —- demonstranterna utsätts t.ex. för angrepp av åskådarna — eller det finns grundad anledning att räkna med att brott kommer att förövas finns självfallet inte något hinder mot att fotografering sker. Genom fotografering kan man i så fall få fram bevis om vad som verkligen inträffat.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för den principiella deklarationen. Nu förekom det inget bråk, som polisen uttryckte sig i en tidningsintervju, det förekom inget brott i samband med den här demonstrationen, så det fanns alltså ingen anledning att tillämpa den sista regeln som herr justitieministern föredrog. Man bör i stället tillämpa den andra regeln han nämnde, nämligen att det principiellt inte är lämpligt att polis i uniform rutinmässigt fotograferar ett demonstrationståg. Jag skulle vilja tillägga att jag heller inte anser det lämpligt att civilklädd polis gör det i sin tjänsteutövning. Däremot vill jag naturligtvis inte inskränka den informationsfrihet som bör existera för varje medborgare. Men det avgörande är ju hur bilder tagna i ett sådant sammanhang sedan används. Herr justitieministern säger att uppgift står mot uppgift när det gäller det konkreta fallet. Faktum kvarstår att en polisbil enligt en rad vittnesbörd med nerrullad sidoruta och kameraobjektiv i bilfönstret har uppträtt invid och längs efter demonstrationen Arbetarpolitik och socialism den 1 maj i Stockholm. Jag kan naturligtvis inte bevisa att man använt denna kamera för fotografering, men jag tycker att indicierna talar för detta. Oavsett hur därmed har varit fallet skulle jag vilja ge polisledningen i Stockholm, eller den myndighet som kan anses apostroferad, det rådet att icke utfärda order om handlingar eller alternativt att tillhålla underordnad att icke utföra handlingar som innebär en provokation mot demonstrationer.
Herr talman! Det sistnämnda kan jag helt instämma i. Beträffande det aktuella fallet vill jag bara tillägga att vi infordrat uppgifter från polisledningen i Stockholm, och det är den som svarar för uppgiften att demonstrationen inte har fotograferats. Om så hade skett borde det finnas några fotografier som de ansvariga i polisledningen hade sett. Men det finns inte några sådana. Därför tycker jag att den uppgift som lämnats förefaller trovärdig. Om något missförstånd har uppstått vet inte jag. Principiellt vill jag bara vidhålla vad jag sagt.